Fru talman! Edward Riedl har frågat mig vad jag gör för att främja utbyggnaden av kollektivtrafik till Bromma flygplats. Inledningsvis vill jag tydliggöra att ansvaret för kollektivtrafiken till Bromma flygplats ligger på Stockholms läns landsting, som är den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Staten medfinansierar via nuvarande länsplan till exempel Tvärbanans Kistagren, som skulle kunna kollektivtrafikförsörja Bromma flygplats, och jag kan bara beklaga att den har skjutits fram vid flera tillfällen. För att åstadkomma ett effektivt och modernt transportsystem som hänger samman med stadsutveckling har regeringen fattat beslut om så kallade stadsmiljöavtal - stöd för investeringar i anläggningar och/eller nya transportlösningar för kollektivtrafik. Därutöver pågår inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen ett arbete med att öka bostadsbyggandet i storstäder med kostnadseffektiva kollektivtrafikåtgärder. Dessa insatser bedömer regeringen sammantaget ger ett bra stöd för utveckling av kollektiva transporter i våra storstäder. Ansvaret för den konkreta planeringen av kollektivtrafikobjekt ligger dock kvar på regional nivå.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Ibland diskuteras Bromma flygplats som om det vore en fråga bara för Stockholm. Inget kunde enligt mig vara mer fel. Bromma flygplats är hela Sveriges flygplats. Vi som bor i olika delar av vårt avlånga land behöver goda kommunikationer till och från vår huvudstad i precis lika stor utsträckning som alla de som bor i Stockholm. Det är faktiskt allas vår flygplats det handlar om. När den nya S och MP-regeringen tillträdde efter valet 2014 stod det tidigt klart att den nya regeringen ville lägga ned Bromma flygplats. En förhandlingsperson tillsattes med just det uppdraget, trots att en majoritet av riksdagen var emot regeringens planer. Det tog drygt ett år och flera tillkännagivanden och KU-anmälningar innan regeringen före jul förra året meddelade att man inte avsåg att fullfölja de planer man hade, åtminstone inte i nuläget, som vi kan tolka det. När ministern i sitt svar vill låta er som lyssnar tro att det är Alliansen i Stockholms läns landsting som är ansvariga för att Tvärbanan försenats är det helt enkelt fel. Tvärbanans Kistagren, som skulle kunna kollektivtrafikförsörja Bromma flygplats med spårbunden trafik, har försenats eftersom den regering som Anna Johansson är minister i har skapat osäkerhet kring Bromma flygplats existens. Fru talman! Är ministern nu positiv till att dra spårväg till Bromma flygplats så att vi får en spårbunden kollektivtrafikförsörjning till denna flygplats i vår huvudstad?

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tacka Edward Riedl för att han lyfter upp frågan om kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Frågan om Tvärbanans Kistagren är en fråga som har harvats länge. Själv har jag varit politiker i Stockholms stadshus. Bland annat var jag vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden mellan 2006 och 2010. Då höll vi på inte minst med den här frågan, och trafikstarten planerades till 2016. Jag kan väl säga att det var långt innan den nuvarande regeringen hade tillträtt. Det har hänt en del på vägen. Från att byggstarten skulle vara 2014 har vi i dag ännu inget genomförandebeslut. Edward Riedl försöker göra gällande, fru talman, att det skulle vara den sittande regeringens fel att genomförandebeslutet inte är taget, men ingenting kan vara mer fel. I själva verket handlar det om att vi har en moderatledd landstingsledning som sitter på sin tredje mandatperiod och som fortfarande inte har lyckats hålla ekonomin i schack. I underlaget inför förra årets budget saknade man 2 miljarder i investeringsbudgeten, och då var man tvungen att dra ned på något. Det var bland annat Tvärbanans Kistagren som fick vänta, detta trots att Stockholms läns landsting under hela den här perioden haft landets högsta landstingsskatt. Man är alltså inte lågtaxerad, utan det handlar i själva verket om att vi har en landstingsledning som inte klarar av att hålla i pengarna eller att göra de prioriteringar som behövs för att Stockholmsregionen ska kunna utvecklas. Det är alltså finansieringen som saknas, ingenting annat. Det har ingenting med Bromma flygplats att göra. I själva verket handlar Tvärbanans Kistagren om behovet av en bra kollektivtrafik till ett av landets viktigaste företagscentrum, nämligen Kista, och om att koppla ihop det med övrig kollektivtrafik på ett bra och smart sätt. Flygplatsen är faktiskt helt oväsentlig i det här sammanhanget, men det är klart att det vore lämpligt med spårbunden kollektivtrafik dit. Om inte flygplatsen fanns där skulle åtminstone 30 000 bostäder kunna byggas. Då skulle det också behövas spårbunden kollektivtrafik. Den frågan är alltså irrelevant. Flygplatsen är i det här sammanhanget inte det viktiga och har ingenting med den här banan att göra. Fru talman! Jag betackar mig för att man far med osanning, för det är vad det handlar om i själva verket. Å andra sidan är det här ett angeläget projekt, och jag är jätteglad att Edward Riedl är med och drar i frågorna om behovet av kollektivtrafiksatsningar i Stockholmsregionen. Jag hoppas att du gör det i fortsättningen också och att du hjälper till att tala om för dina partikollegor i Stockholms läns landsting hur viktig den här satsningen är. Inte minst ser jag fram emot Edward Riedls och Moderaternas prioriteringar i den statliga ekonomin framöver och deras prioriteringar rörande kollektivtrafik i Stockholms läns landsting. Vi stockholmare behöver absolut all draghjälp vi kan få.

Fru talman! Mycket ska man höra, höll jag på att säga. Jag kan bara konstatera att i den nationella planen, som vi har diskuterat tidigare här i dag, finns faktiskt medel avsatta, totalt 591 miljoner kronor, till medfinansiering av Tvärbanan som vi diskuterar här i dag. Intressant i sammanhanget är att antingen är den moderatledda regimen i Stockholms läns landsting synsk eller också hade också den tidigare majoriteten i Stockholms stadshus betänkligheter kring Bromma flygplats. Redan i mars 2013 skedde det som gjorde att man sköt upp byggstarten i två år. Det var ett tjänstemannaförslag, därför att tjänstemännen hade upptäckt att pengarna inte räckte till det man hade planerat. Socialdemokraterna i landstinget var kritiska till att kostnaderna för Spårväg City och Roslagsbanan hade dragit iväg på ett sätt så att pengarna inte räckte till Tvärbanan Kista. Det är märkligt att detta skedde ett och ett halvt år innan den här regeringen tillträdde. Om det var en kristallkula man hade den gången som gjorde att man listade ut att den kommande regeringen eventuellt skulle ha synpunkter på Bromma flygplats eller om den moderatledda ledningen i Stockholms läns landsting helt enkelt inte har kunnat hålla i pengarna och uppfylla sina åtaganden gentemot stockholmarna kan man fundera på. Jag vet vad jag tror i den frågan.

Fru talman! Min kollega i trafikutskottet Teres Lindberg, socialdemokrat från Stockholm, ska jag säga också så att alla har förstått det ifall det inte framgick av hennes tidigare inlägg, är glad att jag som kommer från Västerbotten i Norrland är positiv till infrastruktur i Stockholm. Möjligen är det underförstått att jag inte borde bry mig om det egentligen. Min poäng är att Bromma flygplats är hela Sveriges flygplats. Jag noterar i Teres Lindbergs inlägg att hon inte riktigt ser det på det sättet utan tycker att flygplatsen är oväsentlig och att hon hellre skulle vilja bygga bostäder där. Det är så jag tolkar henne. Poängen i mitt första inlägg var just att den här regeringen har skapat osäkerhet kring Bromma flygplats framtid. Trots löften före valet om att man inte skulle röra Bromma flygplats, lägga ned flygplatser eller införa flygskatt och sådant heller - det är bara några i raden av alla brutna vallöften - skapade man osäkerhet så fort man klev in i regeringsställning. Man har skapat osäkerhet kring flygplatsens framtid, och i det läget är det svårt att bygga spårbunden trafik för att kollektivtrafikförsörja området, och då blir det förseningar. Det var precis det jag pratade om. Jag frågar inte ministern om hon är positiv till spårbunden trafik till Bromma flygplats för att vara fräck, fru talman, utan jag frågar det för att man före jul ville lägga ned den här flygplatsen. Därför kvarstår min fråga till ministern - hon svarade på en massa andra saker men inte just det - om hon vill ha spårbunden trafik till Bromma flygplats. Ja eller nej! Det är en enkel fråga. Eller har hon samma uppfattning som sin partikollega att Bromma flygplats är oväsentlig?

Fru talman! Det är mycket riktigt så att jag och Edward Riedl kanske inte har samma inställning till Bromma flygplats. Men det har inte med flygplatsens varande att göra, utan det har med helt andra saker att göra, inte minst med Stockholm som landets tillväxtmotor och med behovet av bostäder i Stockholmsregionen. Det är min inställning. Men den har ingenting att göra med Tvärbanans dragning - vare sig flygplatsen eller min inställning till Brommaflyget, eller din för den delen - utan den har att göra med Kista arbetsplatsetablering och förhållandet till övriga Stockholms län. Det är den centrala frågan här. Men flygplatsen ligger där, och då är det klart att man ska använda den när man drar spårbunden trafik. Vad Edward Riedl försökte göra gällande, fru talman, är att detta på något sätt skulle ha med flygplatsens varande eller icke varande eller med någon utredning att göra. Det kan inte vara mer fel. Jag vet också att Edward Riedl själv flyger via Bromma. Om han tittar sig omkring när han åker därifrån mot Stockholm ser han att man just nu gjuter en betongbro vid infarten. Där ska Tvärbanan gå så småningom. Man har låtit tjuvstarta gjutningen av denna bro innan byggstarten ens är beslutad just för att det också ligger ett stort köpcentrum där som har behov av att bygga ut. Det finns risk att dina kompisar i landstinget skjuter på det här ännu längre så att stockholmarna står där med en 340 meter lång betongbro som ingen kan använda av den enkla anledningen att ifall Tvärbanan dras och ifall man inte backar ur skulle det bli för dyrt att behöva gå in i ett köpcentrum och dra en bro i efterhand. Fru talman! Jag hoppas verkligen att Edward Riedl hjälper till här så att de nödvändiga besluten tas.
Fru talman! Tvärbanan Kista började planeras 2009. Fram till mars 2013 var byggstart planerad till 2016. I mars 2013 kom ett besked om att pengarna inte räckte, och därför sköt man upp byggstarten till 2018. Det har alltså ingenting med regeringens eventuella inställning till Bromma flygplats att göra. Dessutom blir inte den här spårvägsförbindelsen onödig eller överflödig om Bromma flygplats skulle försvinna nu eller någon gång i framtiden. Om man skulle etablera bostäder i det här området skulle ju den byggnationen också behöva kollektivtrafikförsörjas. Att försöka skylla den försenade byggstarten av den här tvärbanan på regeringen är ett långskott, för att vara snäll. Jag tycker att det är jättebra med utbyggd kollektivtrafik. Därför satsar regeringen också ganska mycket pengar, 500 miljoner per år, på stadsmiljöavtalen för att stärka kommunernas satsningar. Det är dock fortfarande de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som är ansvariga för kollektivtrafikutbyggnaden och för att ta fram planer. Staten kan ibland vara med och medfinansiera. Det ligger statliga pengar i nationell plan för just det här projektet, och den har den här regeringen inte ändrat. Pengarna finns där alltså, från den statliga sidan. Men landstinget har inte klarat av att leverera. Den här interpellationen ska kanske inte ställas i just den här salen utan snarare till den styrande majoriteten i landstingsfullmäktige i Stockholms län där. Det är nämligen de som inte har klarat av sitt åtagande. Den här regeringen står fast vid det som finns med i nationell plan. De pengarna finns avsatta, precis enligt plan. Men den moderatledda regimen i Stockholms län levererar inte. Det är det som är problemet. Och det kan jag inte ta ansvar för.
Fru talman! Som jag sa i mitt första inlägg har den sittande regeringen skapat enorm osäkerhet kring Bromma flygplats framtid. Före valet lovade Socialdemokraterna att de inte skulle röra den. Flygskatter och liknande skulle inte införas. Efter valet satte de sig i regeringsställning med Miljöpartiet, och helt plötsligt vill man införa flygskatter och lägga ned flygplatser som Bromma. Det skapar enorm osäkerhet runt om i vårt avlånga land. Den som har lyssnat på debatten kan ganska tydligt följa Socialdemokraternas perspektiv. Det gäller inte minst Socialdemokraterna i Stockholm; Bromma flygplats är deras fråga och ingen annans. Det handlar om handel ute i Kista, på köpcentrumet där, snarare än hela Sveriges rätt till sin huvudstad, till goda kommunikationer med sin huvudstad. Det är det frågan handlade om i grunden, det vill säga hela Sveriges rätt att komma till och från huvudstaden. Fru talman! Jag har frågat ministern om hon vill bygga spårväg till Bromma flygplats. Jag vet inte om min frågeställning är otydlig eller om den är särskilt komplicerad. Men ministern har valt att med precision undvika att svara på just den frågan. Jag har bara bett om ett enkelt ja eller nej. Är man för eller emot att bygga spårväg till Bromma flygplats? Det borde vara enkelt att svara på. Är det på det sättet att Anna Johansson, liksom partikollegan Teres Lindberg, tycker att Bromma flygplats är oväsentlig? Socialdemokratins syn på Bromma flygplats är kanske att det är en oväsentlig flygplats.

Fru talman! Som jag sa i ett tidigare inlägg är kollektivtrafikutbyggnad och kollektivtrafikplaner inte ett statligt ansvar. Därför är det inte jag som ska svara på om jag vill ha spårväg till Bromma flygplats eller inte. Den frågan måste ställas i Stockholms läns landstingsfullmäktige. Däremot svarade jag ganska tydligt att jag tycker att det är bra med utbyggd kollektivtrafik, i storstäderna och i städer över huvud taget. Därför skjuter regeringen också till pengar. Vi tycker till och med att det är bra med kollektivtrafik i landsbygd och skjuter till pengar till det också. Det skulle vara intressant att fortsätta resonemanget om på vilket sätt Edward Riedl tycker att man borde ha löst frågan. Tycker han på riktigt att staten ska bekosta kollektivtrafik till just den här flygplatsen till 100 procent? Vad vill han egentligen att jag ska svara på? Jag har svarat på frågan. Pengarna som finns i statlig medfinansiering finns kvar. Det är inte regeringen som är svaret skyldig i den här frågan. Det är Stockholms läns landsting. Redan i mars 2013 sköts byggstarten upp till 2018, från att ha varit planerad till 2016. För det kan jag inte ta något ansvar. Däremot finns det andra som borde ta ansvar för det. Den här utbyggnaden och andra utbyggnader av kollektivtrafik, i Stockholm och andra delar av landet, är oerhört väsentlig för att vi ska kunna få ökat bostadsbyggande och för att människor ska kunna pendla. Regeringen står upp för sin del. Jag hoppas att vi har parter runt om i landet som orkar stå upp för sin del.